Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Precis som ministern nämnde i sitt anförande har strandskyddet två syften, dels att trygga allmänhetens tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten. Syftet är gott, och strandskyddet behövs självklart för att uppnå dessa syften. Vi kan dock inte ha ett regelverk som inte också ger människor goda livsvillkor och möjlighet till bostadsbyggande, jordbruk och annan näringsverksamhet. Vi behöver helt enkelt ett ändamålsenligt strandskydd som tillgodoser nämnda syften men också tar hänsyn till behovet av utveckling i hela vårt land och inte minst möjliggör ett ökat bostadsbyggande. Det var bland annat mot denna bakgrund och för att åtgärda brister och oklarheter i tillämpningen som alliansregeringen såg över och reformerade strandskyddet 2009 och 2010. Syftet med reformeringen var att göra reglerna mer flexibla och skapa en ökad differentiering i hur reglerna kan tillämpas över vårt land. Tyvärr blev reformens effekter inte riktigt dem vi hoppades och avsåg. Vi har till exempel inte sett några större lättnader i skyddet i områden som har god tillgång till oexploaterade strandområden. I stället är vittnesmålen från många kommuner att de upplever att många länsstyrelser på senare år snarare har skärpt tillämpningen av strandskyddsreglerna. Bland annat har de ofta utvidgat strandskyddsreglerna från 100 meter, som ska vara huvudregeln i strandskyddsreglerna, till 300 meter. Detta får man enligt nuvarande lagstiftning göra i det enskilda fallet, men det är bara att konstatera att det enskilda fallet har blivit oerhört många enskilda fall. Konsekvensen är att huvudregeln i praktiken, tvärt-emot intentionen i lagstiftningen, har blivit att strandskyddet snarare är 300 meter än de 100 meter som lagen egentligen säger. Sverige har en mycket lång strandlinje. Vår fastlandskust från Strömstad i väst till Haparanda i norr uppgår till över 11 000 kilometer. Vi har därtill över 314 000 kilometer strand längs våra större insjöar och vattendrag. Därutöver har vi över 50 000 kilometer strand kring våra öar. I genomsnitt har vi omkring 860 meter strand per kvadratkilometer. Vi har alltså inte brist på stränder, och vi har tack och lov inte heller brist på oexploaterade eller orörda stränder. Däremot har vi en enorm bostadsbrist och problem med urbanisering och att landsbygden har svårt med attraktionskraften. Därför behövs ett reformerat strandskydd. Herr talman! Ministern sa i sitt anförande: "Ett väl fungerande strandskydd kräver ett ändamålsenligt regelverk och en god tillämpning." Jag delar helt och fullt den uppfattningen. Givet den formuleringen måste jag fråga ministern: Anser regeringen att vi i dag har ett ändamålsenligt regelverk med god tillämpning? Om inte, kommer regeringen att lägga fram förslag på hur regelverket kan göras mer ändamålsenligt och med bättre tillämpning?

Herr talman! Jag fick inget rakt svar på om ministern anser att dagens regelverk fungerar ändamålsenligt eller om man har för avsikt att reformera det. Det var ett ganska undvikande svar. Ministern säger att man följer frågan noggrant och tittar på utvärderingar och Strandskyddsdelegationens arbete och så vidare. I tidigare svar på frågor och interpellationer, herr talman, har dock regeringen hänvisat till bland annat länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet. Det gjorde ministern även i detta svar. Men den översynen är gjord. Sedan har man hänvisat till Strandskyddsdelegationens arbete, men nu är det arbetet avslutat och slutbetänkandet överlämnat. Jag tycker inte att regeringen kan ducka längre. Nu behöver regeringen inte bara följa frågan och dess tillämpning utan också följa riksdagens vilja. För vi har ett tillkännagivande från riksdagen. En majoritet i riksdagen har klart och tydligt uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag till hur strandskyddsreglerna kan göras mer ändamålsenliga i syfte att både nå strandskyddsreglernas syfte och möjliggöra ökat bostadsbyggande, mer näringsverksamhet, jordbruk och så vidare. Det är alldeles riktigt att strandskyddet inte är det enda eller ens det största problemet när det gäller bostadsbristen, men det är en pusselbit. I det område där vi nu befinner oss, Stockholms län, finns det över 30 markrestriktioner som tillsammans gör att det är slut på byggbar mark i länet. I Stockholms län saknas över 120 000 bostäder. Om man vill komma till rätta med det problemet måste man faktiskt erkänna att strandskyddet och andra markrestriktioner utgör ett hinder. Man måste vara beredd att inte bara prata om att man ska följa utvecklingen utan också vidta åtgärder. En majoritet här i Sveriges riksdag har skickat ett tydligt tillkännagivande till regeringen med uppmaning att återkomma med reformerade strandskyddsregler. Jag förväntar mig att regeringen följer riksdagens vilja. Det är trots allt den ordningen vi har här i vår demokrati. Jag upprepar min fråga: Har regeringen planer på att återkomma med förändrade regler, eller tycker regeringen och ministern att nuvarande regler är ändamålsenliga och att tillämpningen fungerar bra?

Herr talman! Ministern lyfter vid upprepade tillfällen fram att det ser olika ut i Sverige. Just därför behöver vi se över strandskyddsreglerna på nytt, eftersom de reformer som alliansregeringen gjorde 2009 och 2010 inte har fått de effekter som vi önskade. Vi kan ta en kommun, Arjeplog, som har 8 700 sjöar. Det finns 3 kilometer strand per invånare i den kommunen. Självklart måste vi öppna upp för möjligheten att låta Arjeplog ta vara på möjligheterna att bygga i strandnära, attraktiva lägen för att utveckla sin kommun. Det finns konkreta förslag från Sveriges Kommuner och Landsting. Det är till exempel att undanta vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde, att kommunerna får större inflytande över dispensärenden och att kravet på att nya hus ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelse i glest befolkade kommuner tas bort. Det är tre konkreta förslag som jag tycker att ministern och regeringen borde ta till sig och ta med i en proposition till riksdagen. Herr talman! För att sammanfatta ministerns svar har regeringen inga planer på att ändra strandsskyddsreglerna och skapa bättre förutsättningar för byggande och utveckling i strandnära områden. Regeringen har heller inga konkreta planer på hur tillämpningen av dagens regelverk ska förbättras, utan man säger bara att man följer frågan och att man nu ska bereda Strandskyddsdelegationens förslag. Men, herr talman, vi har en majoritet här i riksdagen som har uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag till förändrat regelverk. Det behövs. Nu måste regeringen agera - och det skyndsamt. Tack för en bra debatt!